Fru talman! Värdkommunernas kostnader för fritidsbebyggelse är en följetong, i vilken vi i dag i riksdagen skriver ett nytt kapitel. Detta kapitel är intressant, eftersom det låter oss ana ett lyckligt slut på denna följetong. Förra årets kapitel var på denna punkt oerhört deprimerande. Då sade skatteutskottet och riksdagen i sak nej till de motionsyrkanden som förelåg. Man kunde då sätta ett verkligt stort frågetecken för utskottets sakargumentation. I år argumenterar utskottet inte i sak. Man avvisar motionerna formellt på grund av föreliggande utredningsförslag från skatteutjämningsrevisionen och pågående utredning, den kommunalekonomiska utredningen. Att man i år inte argumenterar i sak kan sägas vara klokt.

Revisionen anför att det inte ingår i dess uppdrag att försöka lösa de olika problem som uppkommer för sommarstugekommunerna. Vid den fördelning av skatteutjämningsmedlen mellan kommunerna, som är dess uppgift, har den emellertid ansett rättvisan kräva, att det skatteunderlag som representeras av fritidsfastigheterna avräknas från kommunens eget skatteunderlag då skatteutjämningsbidraget uträknas. Förslaget innebär att skatteintäkterna från dessa fastigheter då kommer sommarstugekommunerna till godo.” Fastighetsskatteutredningen och fritidsutredningen under 1960-talet har tidigare gjort i princip samma påpekande. Mot detta står skatteutskottets påståenden från förra året. I år tvingas skatteutskottet slå till reträtt, och det är skönt för sakfrågans behandling. Det är det som gör att man kan ana ett lyckligt slut på den här följetongen. De problemställningar som värdkommunerna för fritidsbebyggelse möter ligger i huvudsak inom miljösektorn. Hälsovårdsnämndsorganisationen i värdkommunen dimensioneras oftast av fritidsbebyggelsen. Likaså kan man i fråga om brandförsvaret och byggnadsnämndens verksamhet objektivt påvisa att fritidsbebyggelsen är dimensionerande för kommunens organisation. I mycket begränsad utsträckning kan kommunen genom avgifter täcka de kostnader som här uppstår. Särskilt finns det problem i äldre fritidsbebyggelseområden, därför att man där inte har exploateringsavtal, som ju är en någorlunda sentida företeelse, och därför att man där har stora saneringsproblem, den plantekniska standarden är låg osv. Det är alldeles uppenbart att vissa andra utredningar kan bli aktuella i det här sammanhanget, bl.a. den pågående översynen av lagen om enskilda vägar. Man kan ju tänka sig att vägsamfällighet eller vägförening kan ta på sig vissa sådana här uppgifter för gemensamma ändamål i äldre fritidsbebyggelseområden. Det är två huvudmetoder som diskuteras. Den ena är att gå fastighetsbeskattningsvägen, den andra är att gå inkomstskatteöverföringsvägen. Inte bara när det gäller ordalydelsen är den första vägen litet lättare, den är det också i sak. Det är mycket enkelt att genom en korrigering av repartitionstalet ändra på beskattningen av fritidshus. Däremot är det mycket komplicerat att åstadkomma en överföring av inkomstskatt från mantalsskrivningskommun till fritidskommun. Det finns en annan aspekt på den här frågan. Vissa konsekvenser av fritidsbebyggelse och framför allt konsekvenser av rörligt friluftsliv är att betrakta som regionala frågor. Om man går vägen att korrigera fastighetsskatten, kan arrangemanget utformas så att även landstingen får ökade skatteintäkter och därmed ökade resurser att ta upp och finansiera regionala lösningar av de problem som fritidsbebyggelsen och det rörliga friluftslivet orsakar. Ytterst gäller det naturligtvis, som herr Carlshamre tidigare påpekat, en rättvisefråga för de människor som bor permanent i värdkommunerna, vilka ofta är glesbebyggelsekommuner eller kommuner med dåligt skatteunderlag. Varför skall de människorna hänvisas till en sämre kommunalekonomisk standard och ofta högre kommunalskatt än tätorternas invånare? Det är detta frågan ytterst gäller, rättvisan mellan olika människor i landet. Liksom förra året har det i år väckts en fempartimotion av ledamöter från Stockholms län, där de här frågorna är särskilt påtagliga och där man kan se det hela som en regional och regionalekonomisk fråga. De ökade skatteintäkter för värdkommunerna som en korrigering av fastighetsbeskattningen här skulle ge är av storleksordningen några miljoner. Detta belopp kan ställas i relation till bruttoregionalprodukten i länet, som är av storleksordningen 30-40 miljarder kronor. Det gäller alltså ett marginellt belopp, sett i regionalekonomiskt sammanhang. I Stockholms län har vi också, vilket kanske är litet överraskande för en del, ett av de allvarligaste avfolkningsproblemen i hela landet, nämligen det som under de senaste åren har drabbat Stockholms skärgård. Det området är helt omistligt som rekreationsområde för storstadsmänniskorna, men det kan inte fungera om där inte finns människor året runt. Det innebär att värdkommunerna för den omfattande fritidsbebyggelsen i skärgården måste tillföras ökade intäkter för att kunna klara av sina åligganden på ett sätt som är tillfredsställande i ett regionalt sammanhang. Fru talman! Jag har inget yrkande. Det ser ut som om den här följetongen, som sagt, skulle kunna få ett lyckligt slut ändå. Jag hoppas nu att fakta skall få tala vid den vidare handläggningen av ärendet. Om så sker har jag också goda förhoppningar om att det skall bli en i sakfrågan positiv lösning.

Fru talman! Eftersom det inte finns något annat yrkande än om bifall till skatteutskottets hemställan kunde det kanske vara onödigt att jag tar till orda, särskilt som de hittillsvarande talarna inte heller har polemiserat så mycket mot vad skatteutskottet anfört. Men jag anser ändå att man, för att få litet mer balans i de uttalanden som gjorts, bör påminna om några saker. Till att börja med vill jag konstatera att oppositionen i dag tydligen tar avstånd från den oerhört starka kritik som riktades mot de höjningar av fastighetstaxeringsvärdena som drabbade just sommarstugorna. Det har tidigare förekommit våldsam kritik mot de höjningarna, och jag tycker det bådar gott för framtiden när man i dag säger att de som har sommarstugor inte betalar sin andel av kommunens kostnader. Den höjningen var ändå en bit på vägen mot att betala en rättmätig del. Jag tycker alltså att sommargästerna skall betala sin del av de kostnader de åsamkar den kommun där de vistas på sommaren, i första hand genom att erlägga avgifter för de tjänster kommunen ger. Vissa tjänster kan kommunerna ändå inte ta betalt för: brandförsvarets dimensionering, hälsovården osv. Det är möjligt att man just på de områdena skulle kunna få en liten slant av den kommunalskatt som betalas i den kommun där sommargästen bor permanent. Men detta är ett problem som tekniskt är mycket krångligt att klara. Kommunalskatten utgår nämligen i regel i boendekommunen för kostnader som den kommunen i alla fall huvudsakligen betalar — de gemensamma kostnaderna för socialvården, skolan och en mängd andra angelägenheter. Förmodligen skulle alltså en synnerligen liten del kunna tas den vägen, om det bara skulle vara fråga om den kostnad som sommarstugekommunen åsamkas. Därför är det kanske inte möjligt att gå den vägen. Det finns emellertid en annan metod — och den används i dag — nämligen den kommunala skatteutjämningen. Om sommargästen skulle betala en viss del av sin skatt i sommarstugekommunen skulle kommunen i fråga förmodligen inte totalt sett, få ett enda öre mer, utan bara litet mindre i skatteutjämningsbidrag. Det är den verkliga effekt som skulle uppstå om man flyttade skattekraften från boendekommunen till sommarstugekommunen. Nu föreslår ändå skatteutjämningsrevisionen en ökning av de tal som skall gälla för de sämst ställda kommunerna — och går alltså en bit på vägen. Man kanske kan gå ytterligare en bit, men det är just den här vägen man måste gå! När vi talar om jämlikhet mellan den stora staden och sommarstugekommunen får vi nämligen inte glömma bort att det finns en hel mängd kommuner i det här landet som inte har den där fina havsviken att bjuda på. Det finns en otrolig mängd kommuner i dag som har lika stor minskning av den permanenta befolkningen som just sommarstugekommunerna men som inte har fått några sommarstugor i stället utan som helt enkelt är stadda i total avveckling. De kommunerna får ingen hjälp om man flyttar pengar från boendekommunerna till skärgårdskommunerna, utan det gäller att få till stånd en utjämning över hela landet. Och då finns det ingen annan metod, som jag ser det, än just den som revisionen har föreslagit i en kommunal skatteutjämning som blir effektivare än den nuvarande. Sedan är jag medveten om att det inte räcker med att ge de människor man har kvar en skattekraft som motsvarar 95 procent av medelskattekraften i riket; hela bygden undergår ändå en så kraftig förändring att de bofasta människor som finns kvar i sommarstugekommunerna befinner sig i en situation som är långt ifrån trevlig. Men man hjälper inte upp det med att ge dem litet skattekraft. Att locka dem som bor i dessa kommuner eller företag som flyttar dit med att de skall få en exceptionellt låg skatt kan kanske hålla ett eller två år, men sedan måste man ur rättvisesynpunkt ge dem som flyttat dit eller bor där sedan tidigare — och som får både den låga skatten och den utmärkta miljön — samma skattebörda som andra människor i landet har. Att på detta sätt trolla med skattemedel tror jag inte är riktigt. Men någon definitiv ståndpunkt har inte tagits av utskottet, och jag har ingen anledning att göra det här heller. Jag har emellertid velat framföra mina synpunkter därför att jag tycker att den diskussion som hittills har förts har varit något ensidig.
Fru talman! Herr Wärnberg påstår att det resonemang som förs i motionerna och i debatten innebär ett avståndstagande från kritiken mot höjning av taxeringsvärdet för fritidshus. Det är bara att läsa innantill i motionerna. Det står i år liksom förra året i fempartimotionen från Stockholmslänsbänken, att taxeringsvärdeshöjningarna för fritidsbebyggelsen jämfört med förhållandena i början på 1960-talet i stort sett bara innebär en indexuppräkning av kommunens skatteintäkter. Kritiken har kanske snarare indirekt riktats mot inflationen. Herr Wärnberg envisas med att tala om sommarstugekommuner och sommarstugeägare. För oss som sysslar med dessa problem i verkligheten är det fråga om fritidshusbebyggelse. I dag utnyttjas nämligen fritidshusen under vinterhalvåret i överraskande stor utsträckning. Undersökningar som har gjorts i värdkommuner för fritidsbebyggelse dokumenterar detta. Det är alltså inte numera fråga om sommarproblem utan om åretruntproblem. Det är alldeles självklart att vederbörande i första hand skall betala de kostnader som värdkommunen åsamkas på grund av fritidsbebyggelsen genom avgifter — man skall alltid sträva efter att relatera kostnaden till rätt kostnadsbärare. Men det resonemanget tillämpat på skattesystemet leder automatiskt fram till att det är fritidshusbeskattningen man skall ge sig på och inte enbart olika generella metoder. Dem kan vi använda för att åstadkomma utjämning generellt i hela landet, men när det gäller fritidsbebyggelse är den enkla och klara metoden att gå på fastighetsbeskattningen. Redan i dag finns ett sådant inslag i vårt skattesystem: om man är mantalsskriven på en fastighet får man i deklarationen göra ett avdrag på 500 kronor. Där har vi alltså redan ett tekniskt instrument som skulle kunna utvecklas och användas i detta sammanhang. Problemen är kanske inte riktigt så enkla som herr Wärnberg har velat göra gällande, men nu är ju en omprövning på gång och vi får väl avvakta och se vad den ger för resultat.
Fru talman! Jag håller med herr Norrby i Åkersberga om att det jag kallar bosättning i sommarstugor kanske i stället skulle kallas bosättning i fritidshus — ett halvår kan man nog bo i det huset. Jag är inte en sådan novis på dessa områden som herr Norrby tror. Invånarantalet i den kommun där jag själv bor tredubblas under sommarmånaderna trots att den inte är en skärgårdskommun, men den har några vackra sjöar. Jag har alltså problemet inpå mig, och jag hävdar fortfarande att det enklaste sättet att verkligen få kompensation från fritidshusbyggarna eller sommargästerna är att avgiftsbelägga så mycket som möjligt och höja taxeringsvärdena på villorna upp till en rimlig nivå — och kanske ett litet stycke till. När jag påpekade att det var glädjande med detta avståndstagande menade jag inte bara motionen utan också de instämmanden som gjorts av olika talare som tidigare motionerat om kanske något för höga taxeringsvärden. Detta ser jag alltså som ett avståndstagande. Jag hävdar fortfarande att en kommunal skatteutjämning är det väsentliga. Flertalet av fritidskommunerna får förmodligen inte ett enda öre av den skattehöjning som kommer till stånd utan det sker bara en minskning av skatteutjämningsbidragen, och då blir det hela ganska meningslöst. De generella skatteutjämningsbidragen är därför det väsentliga.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande nr 54 är föranlett av en motion av herrar Levin och Annerås. De begär en översyn av värderingsreglerna vid förmögenhetsbeskattningen, och syftet med den översynen skulle vara att lindra bördan för i synnerhet ägare av aktier i fåmansbolag. Det syftet måste betecknas som synnerligen gott; det finns utan tvivel behov av en lindring. Företagens lönsamhet har ju sjunkit mycket kraftigt under hela 1960-talet, och företagen dras med mycket stora problem. Den reservation som är fogad till betänkandet gäller egentligen två saker. Vi vill speciellt belysa ett problem som är signifikativt för fåmansbolag, nämligen hur man skall värdera vissa aktier, exempelvis minoritetsposter. Man kan många gånger inte värdera dessa på samma sätt som man gör när det är fråga om börsnoterade företag. Fåmansaktier har ett avvikande värde i jämförelse med börsnoterade aktier. Det här är väl en sak som ofta har förbisetts, men som jag tycker det är nödvändigt att fästa uppmärksamheten på. Den andra sak vi tar upp i reservationen är den latenta skatteskulden. För närvarande får man täckning för ungefär en tredjedel, och vi tycker också därvidlag att det finns behov av att överse värderingsreglerna. I utskottsbetänkandet anges att de nuvarande anvisningarna är under översyn inom riksskatteverket. Att så sker tyder ju på att det finns behov av en ändring. I reservationens kläm hemställer vi att riksdagen med bifall till motionen 854 skall begära en översyn i syfte att lindra bördan för de berörda aktieägarna, och man tycker att utskottet borde ha kunnat hänvisa den motionen till utredningen i stället för att enbart avstyrka den. Det är där som vi reservanter skiljer oss från majoriteten i utskottet. Reservanterna begär en skrivelse till Kungl. Maj:t om en översyn, och kontentan av det blir väl att frågan i så fall hänvisas till riksskatteverket. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid utskottsbetänkandet.

Fru talman! Jag instämmer i herr Söderströms argumentering och ställer mig naturligtvis bakom reservationen, till vilken jag yrkar bifall. I all korthet vill jag emellertid som motionär foga några kommentarer Nr 106 till skatteutskottets betänkande nr 54. Den som gör sig mödan att läsa Onsdagen den motionen och inte anstränger sig att feltolka innehållet måste inse, att — I november 1972 motionärernas ärende är att åstadkomma en anpassning till 1972 års — — — verklighet och inte att begära några skattefavörer åt aktieägarna, som Andrade regierför utskottet tycks mig försöka vilja göra gällande. Vi vill helt enkelt att — Deräkning av skatten skall beräknas på den skattskyldiges faktiska förmögenhet och substansvärdet er inte på fiktiva belopp. Vi eftersträvar alltså att ett så rättvist värde som aktier i fåmansmöjligt skall läggas till grund för beskattningen, dvs. just vad utskottet bolag menar att riksskatteverket har avsett med sina anvisningar. Det — och ingenting annat. Utskottets formuleringar är därför vilseledande; jag utgår vid den bedömningen ifrån att utskottsmajoriteten dock delar den meningen att familjeföretagare — det är ju sådana det egentligen handlar om — skall åtnjuta samma rättvisa som andra skattebetalare. Därmed menar jag att faktiska värden och inte schabloner skall vara avgörande för skattens storlek. De nu gällande anvisningarna från riksskatteverket skrevs 1962. Kanske var de acceptabla den gången med hänsyn till de förutsättningar för näringslivet som rådde efter 1950-talets konsolideringsperiod. Men i dag är läget ett helt annat. Utskottet gör inte heller något försök att bestrida motionärernas uppgifter i sak och korrigerar inte bedömningarna av framtiden.

Utskottsmajoriteten rapporterar att värderingsanvisningarna är under översyn i riksskatteverket, och man säger sig utgå ifrån att motionärernas synpunkter därvid kommer att prövas. Så mycket mer överraskande är det då att utskottet nära nog på förhand avvisar tanken på tidsanpassade värderingsregler genom att hävda att särskilda skattefavörer, som man uttrycker det, inte på denna väg skall beredas delägare i fåmansbolagen. Jag kan inte neka till, fru talman, att jag känner mig en smula konfunderad över att centerns representanter i skatteutskottet verkligen kunnat svälja en formulering enligt vilken önskemålet om rättvisa värderingsregler jämställes med ett krav på favörer.

Fru talman! Det är klart att man som motionärerna kan säga att förmögenhetsskatten kan verka hämmande på förmågan att med egna medel bygga upp ett starkt företag, liksom man förmodligen kan säga att alla skatter och pålagor har en liknande effekt. Men vi har också ett samhälle där det finns gott om utgifter, som man i stort är överens om och som måste betalas av någon. Vi är även överens om att bärkraften skall vara avgörande för hur stor del av skatten som var och en skall betala. Om nu riksdagen har ansett att förmögenhet som sådan har en särskild skattekraft måste i princip också förmögenhetsskatten utgå på alla slags förmögenheter vare sig det rör sig om banktillgodohavanden, fastigheter, aktier eller något annat. Frågan är då om aktieägare i fåmansbolag är missgynnade i dag. Skatteutskottet anser inte det, och jag grips inte av någon blygsel när man talar om att det är skatteförmåner som motionärerna är ute efter, inte skatterättvisa. Förmögenhetsberäkningen är visserligen här annorlunda tekniskt sett än för börsnoterade aktier, men i praktiken blir det antagligen samma förmögenhetsvärden i båda fallen, oavsett vilken beräkningsgrund man använder. Jämfört med dem som driver företag som enskilda personer är fåmansbolagen inte på något sätt missgynnade i dag, snarare tvärtom. Då riksdagen antog nya regler för förmögenhetsskatten gjordes vissa undantag när det gällde höjningarna för de företagare som hade sin förmögenhet upp till en viss nivå, 2 miljoner kronor, placerad som produktionsmedel i jordbruk eller rörelse. Utskottsmajoriteten anser att man måste fortsätta på den vägen om man anser att lättnader måste till. Vid den översyn som för närvarande pågår med anledning av kapitalskatteberedningens slutbetänkande får man väl ta hänsyn till detta. En annan förmögenhetsberäkning för fåmansbolagen skulle förmodligen leda till en ytterligare övergång från enskilt företagande till aktiebolagsbildning, och det tycker jag knappast är en utveckling att stå efter. Redan i dag tas stor hänsyn till den skatteskuld fåmansbolagen har, men den enskilde företagaren har icke någon sådan möjlighet. Det är alltså en förmån för dem som driver sitt företag som fåmansbolag jämfört med den som driver enskilt företag.

Det är så det går till i fåmansbolagen. Den 80—85-procentspärr som finns reducerar då högst väsentligt i de allra flesta fall den utgående förmögenhetsskatten. De här nedskrivningarna, vare sig det gäller avsättning till investeringsfond eller inventarieeller lagernedskrivning, skapar en skatteskuld, det måste jag medge. Men här betraktar man skatteskulden som en nackdel, medan jag anser att det för företagaren måste vara en kolossal fördel att räntefritt få disponera en skatteskuld till olika verksamheter. Av den anledningen är skatteskulden som sådan någonting värdefullt för företagaren, och man bör väl sätta detta i samband med att hela skatteskulden inte får användas för att dra ned Nr 106 förmögenheten. Onsdagen den Nu sade herr Levin att det sker väldigt stora företagsnedläggningar. Jag 1 november 1972 har inte bestridit detta men vill inte säga vad anledningen till nedläggningarna är. I mycket stor utsträckning rör det sig om enmansbolag som kanske kommit till på konstiga sätt. Men att det även förekommer företagsnedläggningar av annat slag är jag villig att medge. Därför menar herr Levin att man skall ta hänsyn till skatteskulden vid utskiftningen, mer än till en tredjedel, som man gör i dag. Ja, men om företaget går över styr har man förmodligen över huvud inte någon utskiftning av vinster å aktier, och det finns alltså ingen skatteskuld alls. Då kan väl ändå en tredjedel vara rimlig som kompromiss. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan.

Fru talman! Herr Wärnberg säger att om företaget går över styr finns ingenting att utskifta till aktieägarna och det är nog så riktigt, men då är det väl inte heller rimligt att man har betalat en förmögenhetsskatt på en förmögenhet som inte existerar. Vidare förklarar herr Wärnberg att vi har ett system där man tillämpar beskattning efter bärkraft, och det är naturligtvis riktigt. Men om man, herr Wärnberg, har avsett att ägaren av en viss förmögenhet skall beläggas med t.ex. 2 procents skatt, är det inte riktigt att man med förlegade metoder nästan konstruerar en förmögenhet som inte finns i sinnevärlden. Vem säger för övrigt, herr Wärnberg, att just den schablonmässiga reduceringen enligt 1970 års förordning av ett nästan skönsmässigt konstruerat värde är den rimliga? Den är kanske i många fall alldeles för hög. Det måste väl vara bättre och rejälare att man till grund för beskattningen lägger faktiska och inte, som nu sker, fiktiva värden, vilket i själva verket ibland innebär att man vältrar över skattebördan på den som inte bör bära den. Men, fru talman, när man som socialdemokraterna mitt under en verkligt svår period, bekymmersam för såväl de löneanställda som företagarna, kan vidhålla sitt krav på en sådan generell pålaga som löneskattens fördubbling utgör, ja, då har man inte sinne för realiteterna. Mot den bakgrunden är inte heller herr Wärnbergs ståndpunkt i detta fall särskilt förvånande. Det är för övrigt märkligt att notera, hur nära till hands de generella åtgärderna ligger i den socialdemokratiska arsenalen då det gäller att brandskatta företagarna, medan herr Wärnberg och hans vänner förefaller närmast helt oförstående inför sådana medel, då det någon gång är fråga om att stödja näringslivet. Nu tillbaka till motionen! Nog är det klart att alla de generella avgifter som har lagts på företagarna under de senaste tio åren måste påverka även de substansvärden som frågan nu gäller. I ett företag med ett aktiekapital på en halv miljon kronor och ca 100 anställda — det är inget ovanligt fall — motsvarar enbart löneskatten nästa år en ca 25 procentig förräntning av kapitalet. Det är självklart att en sådan åderlåtning får betydelse för det substantiella värdet. Då är det inte likgiltigt hur 57 värderingsreglerna ser ut. Men, fru talman, om man vill att reglerna skall vara rättvisa, måste man ta hänsyn till de förändringar som har ägt rum sedan 1962, då de nu aktuella anvisningarna utfärdades. Man kan inte köra vidare med bestämmelser som är så otidsenliga att de t.o.m. i vissa — låt vara sällsynta — fall i nordligaste Sverige har medfört att ett statligt lokaliseringsstöd, avsett att eliminera onormala etableringskostnader, inräknats i underlaget för aktievärderingen. Det är alltså bra, tycker jag, att riksskatteverket är i färd med en revidering av dessa anvisningar. Det är hög tid. Däremot är det inte bra att skatteutskottets majoritet om ett utpräglat rättvisekrav använder uttrycket ”skattefavörer”, och detta i en situation då vi här i Sverige minst av allt har anledning att skjuta skarpt på företagarna, vilket konjunkturinstitutets senaste rapport i den här veckan utgör en nog så dyster och tragisk bekräftelse på.
Fru talman! Jag är medveten om att herr Wärnberg är mycket kunnig när det gäller företagsbeskattning. Det är dock ingen hemlighet att det speciellt i fåmansbolag mycket sällan förekommer någon utdelning på aktier, utan vinsten används i stället på annat sätt. Det ger mig anledning att ställa en direkt fråga till herr Wärnberg. När jag lyssnade på hans anförande förut, fick jag den uppfattningen att han anser att de nuvarande reglerna är bra i stort sett. Man behöver inte göra några undantag, och man behöver över huvud taget inte ta hänsyn till den reservation som är fogad till utlåtandet. Får jag ställa en direkt fråga: Anser herr Wärnberg att aktierna i ett fåmansbolag har lika värde, när de inte ger någon utdelning, oavsett om man har en majoritetspost eller en minoritetspost?
Fru talman! Jag måste nog litet grand protestera mot herr Levin med anledning av att han säger att vi håller på att skjuta skarpt på företagare. Jag tror att det blir väldigt svårt för herr Levin att peka på något fall där jag har skjutit skarpt på någon företagare. Jag tror att det blir väldigt besvärligt att hitta det. Jag säger nämligen att problemet i dag för företagaren inte är skatterna. Problemet för företagaren i dag är att få en vinst. Därför är det inte själva skatteproblematiken som vi skall ge oss på så förfärligt hårt. Vi har i dag skatteregler som är otroligt gynnsamma för företagsamheten. Jag vet inte hur många miljarder kronor som svensk företagsamhet har lånat upp på lagernedskrivningar för att användas som rörelsemedel — alltså helt räntefritt. Vi kan också peka på konjunkturinvesteringsfonderna som man har tillgång till osv. Det är alltså i stort sett väldigt stora skattefavörer som företagaren har i dag. Jag har ingenting emot detta utan tycker att vi har glädje av välkonsoliderade företag i det här landet. Jag har därför aldrig skjutit skarpt på företagarna. Det påståendet måste jag protestera mot. Men jag tycker att även de som driver företag skall vara med och betala sin del av skattebördan. Eftersom man i dag har en förmögenhetsskatt, vilket vi är överens om att man skall ha — överens om det är vi inte, men riksdagen har beslutat att vi skall ha en förmögenhetsskatt — måste också företagarna i fåmansbolag betala sin del av denna förmögenhetsbeskattning. Jag protesterar bestämt mot herr Levins uttalande att det är fiktiva värden som man skulle beräkna förmögenhetsskatten på. Det är ju substansvärdet i företaget man beräknar skatten på. Jag vill inte bestrida att det kan finnas fel, när man beräknar substansvärdet — men jag vill också nämna att det kan vara fel åt det andra hållet, nämligen att man beräknar på tok för låga värden, när man skall få fram förmögenheten. En fastighet exempelvis upptas normalt till taxeringsvärdet. I många fall har fastigheten det dubbla värdet, men man betalar bara förmögenhetsskatt på taxeringsvärdet. Härvidlag föreligger ingen skillnad mellan ett fåmansbolag och en enskild människa som bara äger en fastighet. Det är emellertid en viss favör man har vid jämförelse med de människor som har pengar innestående på bank. Den favören har man, därför att det naturligtvis är svårt att få loss pengarna ur fastigheten. Man har inte samma möjlighet att betala. Det finns alltså förklaringar till det hela. Om man gör en avsättning till en konjunkturinvesteringsfond, får man plocka bort hälften av den när det gäller förmögenhetsvärdet. Jag vet inte om det är fel. Herr Levin tycker förmodligen att det är för lågt. Han vill väl att man inte skall ta upp någonting, att man alltså skall få räkna bort alltihop, som man har avsatt till en konjunkturinvesteringsfond. Men om man får räkna bort hälften av förmögenheten — man äger ju alltihop — är det väl i alla fall ganska rimliga och lindriga beskattningsregler vi har. Det är alltså den verkliga substansen vi går ut ifrån, och om man i något fall inte kommer till verkliga substansvärdet, hävdar jag nog att man kommer att vinna vid ett överklagande, om man har åsatts för höga värden. Men normalt sett, vid alla försäljningar som sker av fåmansbolag i dag — inte vid en krasch, men vid normala försäljningar — får aktien ett betydligt högre värde än det värde som taxeringsnämnden har åsatt vid förmögenhetstaxeringen. Vad jag har varit ute efter är alltså att få jämlikhet i beskattningshänseende mellan olika former av företagare, vare sig man äger börsnoterade aktier eller är delägare i ett fåmansbolag eller i enskild firma. Jag har inte sagt att de 1970 beslutade reglerna beträffande fåmansbolag med ett värde upp till 2 miljoner kronor, varav minst 75 procent ägs av den skattskyldige ensam eller tillsammans med högst nio fysiska personer, på något sätt skulle vara det riktiga. Jag går så långt att jag säger att jag inte kan svära på att någon skatteregel ger millimeterrättvisa. Men man har kommit fram till att det är ungefär där gränsen bör ligga. Huruvida det är absolut rätt eller fel vågar jag inte ha en bestämd uppfattning om. Sedan för herr Levin in en massa andra saker om den s.k. arbetsgivaravgiften — skall vi säga arbetskraftsskatten eller vad man vill kalla den. Det är klart att den är en pålaga på företagsamheten. På vilket sätt beslutet kom till, behöver vi inte börja diskutera här i dag. Jag var ingen stor entusiast för den där avgiften. Det kan jag tala om, och det sade jag redan när vi fattade beslutet. Men det var den enda möjligheten att få fram de skatteintäkter som vi behövde för att genomföra den skattelindring på andra områden som vi ansåg vara så kolossalt nödvändig och som herr Levin inte ville finansiera på det sätt som man hade föreslagit. Jag tror alltså att vi skall akta oss för att dra in den saken här, utan i stället försöka göra en rättvisande jämförelse: Har fåmansbolagen det sämre än den enskilde företagaren? De bolagen är bara en annan konstruktion av den enskilde företagaren. Vi skall väl ändå inte ha vartenda företag i form av aktiebolag i det här landet. Dit driver man det hän, om man inte går på en verklig förmögenhetsuppskattning utan söker få andra regler vid förmögenhetsbeskattningen av fåmansbolag. Jag kan i någon mån hålla med herr Söderström om att en minoritetspost, där man inte har beslutanderätten, är något mindre värd än en majoritetspost. Det gäller inte generellt, men normalt sett kanske det är så. Att försöka göra en beräkning av värdet på en fåmansbolagsaktie efter vad man får ut i avkastning på aktien är dock helt omöjligt, därför att huvudparten av delägarna i fåmansbolag reglerar vinsten dels naturligtvis genom avskrivning men dels dessutom genom löneuttag.

Fru talman! När herr Levin angriper utskottsmajoriteten för vad som står i utlåtandets sista stycke, så gör han det på det sättet, att han rycker ut en mening och ger den en speciell tolkning. Jag tycker att man får fram en betydligt mera rättvisande bild av utskottsmajoritetens ställningstagande om man läser hela sista stycket. I den första meningen sägs, att man utgår från att riksskatteverket kommer att göra en översyn av anvisningarna och att de synpunkter som motionärerna anfört därvid kommer att prövas. Efter detta sägs det som herr Levin citerade: ”Enligt utskottets mening bör emellertid inte särskilda skattefavörer denna väg beredas delägare i fåmansbolag.” Jag vet inte om man kan ha någonting emot vad som här sägs, att man skall pröva frågan men inte göra det på det sättet att man ger särskilda skattefavörer. Man skall skapa rättvisa i förhållande till andra.

Jag anser att den sista meningen klart säger att det inte är ett definitivt avslag utan att man skall avvakta vad man kan åstadkomma på de andra två vägarna. Jag ville bara ha detta sagt för att belysa utskottsmajoritetens ställningstagande.
Fru talman! Jag tycker inte att herr Josefsons i Arrie tolkning av det sista stycket föranleder en annan bedömning från min sida av centerpartiets ståndpunkt i utskottet. Herr Wärnberg! Hela den socialdemokratiska politiken mot företagen kan sägas vara ett skarpskytte. Det går inte att, som herr Wärnberg gör, begränsa resonemanget till de rena skatterna. Man måste se till alla de avgifter som läggs på företagarna, och då är förvisso inte Sverige det skatteparadis som herr Wärnberg tror. Herr Wärnberg hävdar att substansvärdena ej är fiktiva. Jag menar att de i varje fall är inkorrekta, eftersom samma värderingsregler gäller nu som år 1962 och eftersom företagens situation är klart sämre nu än den gången.

Fru talman! Jag hade egentligen inte tänkt blanda mig i den här debatten, men när jag hörde herr Wärnberg tala om det mycket förmånliga skatteklimat som näringslivet har i vårt land — han tänkte väl då kanske alldeles särskilt på de mindre och medelstora företagen — måste jag göra ett klarläggande på den punkten. Det är riktigt att vi har en bolagsskatt som inte är så särdeles hög i förhållande till vad man har på andra håll. Vi har ganska förmånliga avskrivningsregler, det vill vi också gärna erkänna. Men de indirekta skatterna slår — som herr Levin nyss antydde — väldigt hårt mot företagen. Sociala avgifter och indirekta skatter kostar nämligen drygt 26 procent för de kollektivanställda och drygt 33 procent för tjänstemännen. Vi kan inte i längden fortsätta på det viset. Om regeringen får sin vilja fram blir det den 1 januari en skatt på över 2 000 miljoner kronor för näringslivet. Den drabbar de arbetsintensiva företagen, dvs. småföretagen, alldeles särskilt hårt. Jag kan ta ett exempel från min egen bransch. För ett medelstort glasbruk i Småland innebär detta en merkostnad på bortåt 100 000 kronor. Det är, herr Wärnberg, mycket pengar i dessa dagar då det ena företaget efter det andra ramlar omkull. Vi har väl den uppfattningen att en beskattning av förmögenheterna i familjebolagen borde grundas på avkastningen och inte på ett mer eller mindre fiktivt värde av den s.k. substansen. Jag har påpekat detta i skilda sammanhang och jag ber att få upprepa det. En ändring i detta hänseende skulle inte bara vara en fråga om enkel och vettig rättvisa utan också innebära en ökad möjlighet för företagen att uthärda den lågkonjunktur och den kris vi i dag upplever. Vi skulle också kunna överleva de mycket svåra generationsskiftena som väldigt många företag dras med. Näringslivet kan i längden helt enkelt inte betala de ständigt ökade indirekta skatterna. Jag vill erinra herr Wärnberg om att redan nu går ungefär 20 procent av verkstadsindustrins företag med förlust. Sådant kan man inte hålla på med. Antalet konkurser ökar, företagsnedläggelserna ökar, arbetslösheten stiger. Det är det reella läget i dag som ingen kan blunda för. Lägger vi den ena bördan efter den andra på företagen, växer de indirekta skatterna på företagsamheten som de nu gör, då kommer också — det kan vi vara förvissade om — antalet företagsnedläggelser att öka och arbetslösheten kommer att växa ytterligare. Det verkar precis, fru talman, som om regeringen i dag säger: Ja, arbetsgivarna kan betala, de har råd! Men jag frågar: Vem är det egentligen som betalar?

Fru talman! Herr Levin gick nu över till att tala om att det är hela den socialdemokratiska politiken som utgör ett skarpskytte mot företagarna. Det var mycket diffust och det finns få bevis för detta. Tidigare anklagade herr Levin mig för skarpskyttet. Han har tydligen nu preciserat det så att detta skulle vara någon andel av den socialdemokratiska politiken kollektivt. Det var litet annorlunda. Herr Hovhammar har inte fått mig att ändra åsikt om huruvida skatterna bringar några företag på knä. Det är nog snarare fråga om dålig lönsamhet. Vi har i dag ett skatteklimat här i landet som — det skulle jag vilja påstå — är bland de gynnsammaste i hela den industrialiserade världen. Fru talmannen kanske ursäktar mig om jag går en aning utanför ämnet — det här berör ju även andra än fåmansbolagen. Vi har i dag konjunkturinvesteringsfonder som alla aktiebolag och ekonomiska föreningar får använda sig av. När dessa pengar en gång i tiden plockas fram får investeringsobjektet skrivas av helt. Det är ytterligare en skatteskuld som man tar på framtiden. Man kan alltså här köra med mycket stora räntefria skatteskulder som man annars skulle få betala helt. Jag har inte sagt att detta är något fel, men jag är heller inte så entusiastisk över detta. Det är i alla fall gynnsamt. Vi har en nedskrivningsrätt på varulager som är mycket stor — 5 + 60 procent — och som inte alls svarar mot prisfallsriskerna. Detta är också en konsolideringsmöjlighet. Vi har vidare möjligheterna att skriva ner inventarier och maskiner på en betydligt kortare tid än den fysiska förslitningen skulle berättiga till. Vi har alltså här i landet ett skatteklimat, det vågar jag påstå, som är synnerligen gynnsamt när det gäller inkomstskattesidan. Då säger herr Hovhammar: Ja, men vi har väl sociala avgifter — de skall också betalas. Ja, de skall också betalas, och hade de inte tagits ut på skattsedeln så hade herr Hovhammar fått betala dem på något annat sätt. Det är alltså den sociala omvårdnaden av de anställda som tar huvuddelen. Han räknade förmodligen in semesterersättningen i sina 26 procent. Innebär inte den social omvårdnad? Han räknade förmodligen in ATP-avgiften. Den hade han troligen annars fått betala på annat sätt. Och han talar inte om att han helt frivilligt utan vidare spisning betalar 7 procent mera till tjänstemännen — det finns ingen lag som föreskriver det. Här har man alltså fått en social omvårdnad som kostar mellan 26 och 33 procent. Jag har ingenting att invända mot den uträkningen. Men detta är sociala utgifter som innebär normal lönekostnad till största delen — med undantag av de 4 procenten arbetsgivaravgift och kanske något litet mera. Nåväl, är de 4 procenten så enormt mycket för de vanliga företagen i tillverkningsindustrin? Här gör jag ett undantag för ideella rörelser och sådana rörelser som inte har någon möjlighet att ta igen de här pengarna. Men är det en belastning för de andra? Knappast. Det är endast en belastning för exportindustrin, som inte kan ta ut dessa priser av andra därför att de har utländska företag att konkurrera med. Men inne i landet blir det en direkt höjning av prisnivån; man tar ut kostnaderna av konsumenten. Det är således en avgift vilken som helst. Det är inte bra att nivån höjs på våra priser inne i landet — jag tycker inte om det heller. Men herr Hovhammar hade en jättechans att förhindra 2 procents höjning genom att gå ut och deklarera att han var beredd att ta de 2 procenten på konsumtionsskatt i stället för att ta den genom arbetsgivaravgiften, när vi ansåg att skattesänkningen var så nödvändig för de här grupperna som hade kommit i kläm på grund av kommunalskattehöjningarna och en del andra saker. Jag hävdar alltså att det inte är skatterna som får några företag på knä — har man inte några inkomster så betalar man inga skatter — utan att det är den bristande lönsamheten. Och den bristande lönsamheten kan man diskutera, den finns för många företag, det medger jag. Den finns inte för alla — vissa har rätt så stor vinst fortfarande — men den finns alltså för många. Vi får väl ändå inte bortse från att samhället i dag betalar enorma belopp också i form av lokaliseringsstöd och annat. Det drivs en utpressningspolitik, herr Hovhammar, från företagens sida gentemot staten i dagens arbetsmarknadssituation för att komma i åtnjutande av statsbidrag. Jag brukar, när jag träffar företagare, säga: Om ni håller på på det här sättet och inte tänker etablera en enda industri i det här landet eller göra en utökning utan att gå till staten och begära hjälp, så är det inte mycket med den svenska företagsamheten längre. I dag håller det ju på att ske — man skall ha lokaliseringsstöd för att flytta mellan två stora städer i Sverige numera. Detta är orimligt. Om staten tar in pengar av företagen, så går det också ut rätt så mycket pengar till dem.

Fru talman! Herr Wärnberg lyssnade tydligen inte på vad jag hade att säga. Jag började nämligen med att konstatera att vi i vårt land har en förhållandevis hyfsad skattepolitik när det gäller — jag upprepar — exempelvis avskrivningar och även när det gäller bolagsskatten. På företagarhåll är vi ärliga och frimodiga nog att säga detta. Jag har sagt det här i dag, och jag ber att få stå för det. Men den dåliga lönsamheten, säger herr Wärnberg, beror inte alls på skatterna. Då vill jag ännu en gång påminna om de indirekta skatterna och de sociala kostnaderna, som skall läggas på ett redan högt löneläge och som innebär bortåt 30 procent på utgående löner. Det är mycket pengar, det kan ingen komma ifrån. Det är alltså detta som gör att vi har en mycket dålig lönsamhet i det svenska näringslivet, vilket får till följd företagsnedläggelser, konkurser och ökad arbetslöshet. Herr Wärnberg har haft många tillfällen — och han får det även i fortsättningen — att visa prov på sin företagsvänlighet. Han kunde exempelvis gå emot att vi den 1 januari får en ökad belastning på näringslivet på över 2 000 miljoner kronor i form av höjd löneskatt, och han kunde gå med på att vi minskar ned ATP-uttagen en smula — enbart räntorna på de pengar vi betalar in räcker ju mer än väl för att trygga pensionerna. Om några år är ATP-fonderna större än det samlade kapital som finns i alla kreditinstitut här i landet. Det fattas inte pengar på det hållet, herr Wärnberg. Näringslivet och inte minst de mindre företagen behöver dessa pengar i dag. Visa nu i handling att ni verkligen är villiga att bidra till detta! Det skulle rensa den näringspolitiska debatten ganska bra, tror jag. Vi får många bidrag här i landet till olika branscher. Vi har fått det inom möbelbranschen, inom skobranschen, inom TEKO-branschen och inom den manuella glastillverkningen. Men jag kan anföra ett par exempel på hur det där stödet verkar. Möbelbranschen har fått ungefär 10 miljoner kronor i stöd. Genom arbetsgivaravgiften har ni plockat tillbaka ungefär 48 miljoner kronor. Inom glasindustrin har vi fått ungefär 1,5 miljoner kronor i exportstöd. Höjer ni nu löneskatten med 2 procent — vilket herr Wärnberg tydligen är förespråkare för — innebär det att vi mer än dubbelt får betala igen dessa pengar. Jag menar att man ger med den ena handen och tar igen mångdubbelt med den andra. Det ärinte den formen av stöd som vi behöver. Vi vill inte att det skall bli alltför mycket av sådana här punktinsatser. Det vore rejälare om generella åtgärder kunde vidtas — generellt stöd i form av exempelvis uppskov med löneskatten och minskat ATP-uttag. Det är konkret hjälp som i pengar betyder mycket för varje företagare i dag och som också möjliggör en ökad aktivitet inom näringslivet, inte minst inom de små företagen, vilket i sin tur innebär att möjligheterna att hålla sysselsättningen uppe kommer att öka. Det ges som sagt mycket bidrag i dessa tider. Ett företag fick 70 miljoner kronor. Jag vill inte gå in i den debatten och säga att det var felaktigt — det behövs pengar särskilt till vissa områden. Men jag gjorde ett tankeexperiment häromdagen. Det finns ungefär 50 000 företag i Sverige som sysselsätter mellan en och 50 anställda. Om dessa företag genom generella åtgärder — exempelvis minskade avgifter, som jag har beskrivit — kunde få en ökad aktivitet och framför allt kunde få tillbaka tron på att det lönar sig att driva företag och detta i sin tur innebar att de anställde bara en enda man var, så skulle det bli 50 000 nya jobb. Det skulle, herr Wärnberg, vara en aktiv och praktisk näringspolitik. Det är den som vi måste kämpa och arbeta för.

Fru talman! Egentligen skulle jag väl vara glad för att försvarsutskottet har använt mer än en sida för att behandla en mycket enkel motion på tolv rader. Utskottet har, tycks det mig, lagt betänkandet så nära min motion som möjligt — och sedan enhälligt ”slaktat” densamma. Jag håller med utskottet om att benämningen riksdagens krigsdelegation till nöds och på grund av vissa specifika omständigheter kan få fortleva. Utskottet nämner också bl.a. beteckningen krigsskolan. Jag tycker att detta vittnar om bristande fantasi inom utskottet. Om utskottet nu inte vill utbyta ordet krigsskolan mot försvarsskolan, som jag vill, så varför inte föreslå t.ex. militärskolan? Varför inte utbyta ordet krigshögskolan mot militärhögskolan? Andemeningen är ju att ordet krig skall bort. Och krigsarkivet kunde ju, om utskottet absolut inte vill gå på min linje och kalla det försvarsarkivet, kallas för militärarkivet. Svårare är det faktiskt inte! Observera också att det i budgetsammanhang inte är särskilt populärt att skriva krigsmakt. Där skriver man i stället ”det militära försvaret” — alltså precis vad jag syftat till med min motion. Jag gläder mig faktiskt mycket över att grundlagberedningen har valt att genomgående använda benämningen försvarsmakten i stället för krigsmakten. Grundlagberedningen ligger åtskilliga hästlängder före försvarsutskottet när det gäller att se till vår militärpolitiska målsättning. I sin allmänna välvilja skriver utskottet: ”Ett införande av benämningen försvarsmakten skulle kunna sägas ytterligare understryka det fredsbevarande syftet med vårt försvar.” Det är ju mycket vänligt, t.o.m. rart av utskottet. Men varför inte ta steget fullt ut? Hur var det den gången då ordet krigsminister utbyttes mot benämningen försvarsminister? Då klingade säkerligen ”försvarsminister” synnerligen illa för många. Hur är det i dag? Vill statsrådet Sven Andersson ha tillbaka titeln krigsminister? Med min personliga kännedom om hans ideologi tillåter jag mig att å hans vägnar svara: Nej! Det utskottet sagt är, som jag tidigare nämnt, i det stora hela positivt. Man kan dock inte säga att slutorden är så där riktigt rara. Men det kan kanske betraktas som ett ”olycksfall i arbetet”. Utskottet säger att en eventuell ändring inte får någon praktisk betydelse. Nej, vem har påstått det? Det här är inte någon praktisk fråga; det är en ideologisk. Jag trodde i min enfald att försvarsutskottet skulle begripa det, men tydligen är det inte bra att skriva motioner på bara tolv rader. Man skall motivera litet utförligare. Till sist, fru talman, säger utskottet att ett bifall till min motion torde medföra kostnader för att ändra berörda författningar etc. En av mina vänner, officer till yrket, sade då han tagit del av min motion: ”Du, Magnus, den är helt och hållet i linje med min ideologi, men den faller därför att det finns alldeles för många kuvert upptryckta med ordet krigsmakt.” Jag skrattade då, men det gör jag inte i dag. Fru talman! Jag vidhåller i alla delar vad som står i min motion. Krigsutskottet, förlåt, försvarsutskottet har glidit i den här frågan. Det beklagar jag. Att jag inte nu kommer med något yrkande, fru talman, beror uteslutande på att jag vet att tiden och ideologin arbetar för mig. År 1980 kommer ni i krigsut-, förlåt, försvarsutskottet och ni kammarledamöter att acceptera benämningen försvarsmakt i stället för krigsmakt, lika väl som ni nu accepterar titeln försvarsminister. Märkvärdigare än så är faktiskt inte min motion.

Fru talman! Herr Taube anklagar utskottet för att inte förstå hans motion trots att den var kort. Jag skulle kunna kvittera den vänligheten med att säga att herr Taube inte tycks förstå utskottets betänkande även om det, som han själv sade, omfattar en hel sida. Det väsentliga i utskottsbetänkandet är påpekandet att grundlagberedningen tagit upp frågorna om benämningen på vissa delar av försvarets organ. Vi har anfört att grundlagberedningen i sina förslag genomgående skrivit ”försvarsmakten” i stället för ”krigsmakten”. Vi har också i betänkandet sagt att riksdagen flera gånger tidigare i år när det gällt frågor som har behandlats av grundlagberedningen intagit ståndpunkten att grundlagberedningens förslag inte bör föregripas. Detta är grundorsaken till att utskottet har svarat som det gjort. Sedan har vi i det sista stycket påpekat — vilket motionären tydligen också uppskattar — att ett införande av benämningen försvarsmakt skulle kunna sägas ytterligare understryka det fredsbevarande syftet med vårt försvar. Där är vi helt ense. Men jag hoppas också att motionären är ense med oss om att totalförsvaret är ett stöd för vår säkerhetspolitik och måste vara berett att verka i krigstillstånd, ett tillstånd som naturligtvis också måste kunnas benämnas med sitt rätta namn. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! I fråga om försvarsviljan skiljer väl ingenting mellan herr Petersson i Gäddvik och mig. Om de meningar som herr Petersson läste upp är vi helt överens. Men sedan slutar utskottet sitt betänkande med Nr 106 att skriva: ”En ändring får emellertid därutöver ingen praktisk betydelse Onsdagen den och torde medföra kostnader för att ändra alla berörda författningar 1 november 1972 m.m.” Varför diskutera kostnader i just detta sammanhang? Varje ord vi om fs säger här i kammaren medför ju kostnader, eller hur? Underrättelse till anhörig om dödsfall

Fru talman! Herr Taube är ute för att — för en gångs skull för ett nyttigt ändamål — använda ordets makt över tanken. Jag är rädd för att han skulle misslyckas. Kommer herr Taube, som är lika gammal som jag, ihåg att den krigsmakt som spritt kanske mer skräck och fasa än någon annan i den moderna historien — Hitlers krigsmakt — hette Die Wehrmacht, ordagrant översatt: försvarsmakten?

Fru talman! Det är med viss tvekan jag begärt ordet för att kommentera socialutskottets betänkande nr 27. Min tvekan har två orsaker: dels har motionen 118 helt avstyrkts, dels är det spörsmål som motionen behandlar — underrättelse till anhörig om dödsfall på sjukvårdsinrättning — av sådan karaktär att några reglementen knappast behöver utfärdas till ledning för den som skall verkställa underrättelsen. Tyvärr har det i flera fall som jag kommit i kontakt med visat sig att underrättelserna visserligen sker — märk väl — i överensstämmelse med gällande bestämmelser men dock inte på ett taktfullt och skonsamt sätt. De fall som legat bakom tillkomsten av min motion och framställningen till socialstyrelsen är av den arten att det finns all anledning att begära en ändring av gällande bestämmelser. Ett kort telefonbesked från lasarettet om att en närstående avlidit är enligt min mening inte ett taktfullt sätt att lämna ett meddelande av den art som det här är fråga om. 67 Enligt Kungl. Maj:ts den 13 november 1970 givna sjukvårdskungörelse åligger det överläkare att se till att, när intagen person avlider eller hans tillstånd allvarligt försämras, någon av de närmast anhöriga omedelbart underrättas. De närmare anvisningarna om förfaringssättet lämnas alltså av den enskilde överläkaren och kan därför variera från fall till fall. Även om förfaringssättet varierar, sker dock underrättelserna i de allra flesta fall per telefon. Och det är mot telefonens användande i detta syfte som jag — och många med mig — reagerar. Underrättelse till anhörig kan enligt min mening inte per telefon ske på ett taktfullt och skonsamt sätt. Vad vet den som ringer om det tillstånd den befinner sig i som tar emot telefonsamtalet? Som jag framhållit i motionen kan ett meddelande om att en närstående avlidit innebära en svår chock även om man varit medveten om vederbörandes sjukdomstillstånd. Det finns exempel på fall där ett telefonmeddelande av denna ytterst känsliga art har medfört chocktillstånd för mottagaren som denne inte klarat upp utan anlitande av läkarhjälp. Självfallet har den som ringt upp från sjukhuset inte haft kännedom om att meddelandet kunde tillfoga mottagaren ytterligare lidanden. Man utgår ifrån att anhöriga till svårt sjuka är förberedda på ett eventuellt dödsbud. Fru talman! Då jag är kritisk mot ett dylikt tillvägagångssätt är det inte för att komma åt läkarna och sjukvårdspersonalen. Jag vet att dessa utför ett mycket hårt och krävande arbete, men ett så allvarligt meddelande som det här är fråga om bör enligt min mening inte lämnas per telefon utan vid personligt besök av någon därtill lämplig person. Jag har tidigare sagt att jag inte är ensam om denna uppfattning. Ett meddelande om dödsfall måste frambäras på ett i alla avseenden skonsamt och taktfullt sätt. Så kan inte ske via ett telefonmeddelande. Här fordras enligt min mening ett personligt besök. Det är inte fråga om att detta besök skall göras av vare sig läkare eller övrig sjukvårdspersonal. Besöket kan göras av en präst eller av en annan lämplig person. Vid inskrivning av patienten skall på lämpligt sätt noteras på journalen till vem sjukhuset skall vända sig för att i händelse av dödsfall få fram meddelandet om det inträffade. Det bör inte bli fråga om ett fördröjande av meddelandets framförande. Jag har personlig erfarenhet av att i de fall då präst underrättas dödsbud framförs utan att därmed försening behöver förekomma. I de allra flesta fall bör det bli församlingspräst, frikyrkopastor eller annan lämplig person som anförtros denna uppgift. Skillnaden i arbetsrutinen för sjukhuset blir att sjukhuset i stället för att underrätta den avlidnes anhöriga underrättar en utomstående person så att denne i sin tur personligen kan besöka någon av den avlidnes anhöriga. Därmed kan man påräkna att meddelandet framförs på ett lämpligt och därmed också taktfullt sätt. Ja, fru talman, varken socialstyrelsen eller socialutskottet kan biträda mitt förslag om ändring av gällande föreskrifter. Att yrka bifall till min motion är föga meningsfullt. Ett enhälligt utskott har avstyrkt densamma. Men det har för mig varit en hjärtesak att få ta till orda i detta ärende. Jag vågar ändock, fru talman, uttala en förhoppning om att alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med dessa frågor skall Nr 106 betänka att det rör sig om allvarliga och ytterst känsliga problem, som Onsdagen den man inte kan avfärda på ett rutinmässigt sätt. 1 november 1972 Fru talman! Jag har inget yrkande. — — — g RAF Underrättelse till
anhörig om dödsfall Fru talman! Jag skulle något vilja motivera varför socialutskottet har på sjukvårdsinrättning kommit till det ställningstagande som det har gjort. Såsom framgår av motionen, och såsom herr Börjesson i Falköping också har upprepat, föreslås en sådan ändring i sjukvårdskungörelsen, att det skall åligga sjukvårdsinrättningar att meddela dödsfall till den avlidnes församlingspräst eller annan lämplig person som muntligen skall lämna detta meddelande till den avlidnes anhöriga. Som vi också har hört anser motionären att ett sådant besked bör meddelas muntligen. Socialstyrelsen har förklarat att det i enlighet med de bestämmelser som gäller är den enskilde överläkaren som lämnar närmare anvisningar om förfaringssättet vid underrättelse om dödsfall. Det är klart att förfaringssätten kan variera, men jag tror att alla som har att lämna ett sådant meddelande verkligen försöker göra det så taktfullt som möjligt och även tar all möjlig hänsyn. Vi bör vara på det klara med att det är en mycket svår uppgift som de har. Socialstyrelsen anser det möjligt att anlitandet av telefon vid underrättelse om dödsfall kan ske på ett taktfullt och skonsamt sätt, varför styrelsen inte finner skäl att utfärda särskilda anvisningar. Vi har i utskottsbetänkandet också nämnt att Svenska landstingsförbundet har uppmärksammat dessa frågor i samband med utbildningen inom sjukvården. Landstingsförbundet har stimulerat utgivandet av ett studiehäfte som heter ”Problem kring döden”, ett häfte som vänder sig till dem som i sitt dagliga arbete kan komma i kontakt med döden. Där behandlas medicinska, etiska, moraliska, religiösa och allmänmänskliga frågor som har samband med döden. Tanken med utgivandet av häftet har varit att man skall kunna diskutera de här mycket svåra frågorna och kunna öka förståelsen för problemen och därmed förbättra möjligheterna att nå kontakt med den sjuke och dennes anhöriga. Utskottet vill i likhet med socialstyrelsen understryka vikten av att meddelande om dödsfall, såsom jag sagt tidigare, sker på ett taktfullt och skonsamt sätt. Att däremot i en författning lämna preciserade föreskrifter om hur ett sådant meddelande skall överbringas anser inte utskottet erforderligt och heller inte önskvärt. Vi anser att en sådan föreskrift skulle kunna innebära att de anhöriga nåddes av underrättelse om ett dödsfall först sedan relativt lång tid förflutit. Jag är övertygad om att det finns risk för att så skulle kunna ske, även om herr Börjesson här säger att han själv har varit med om fall där ett sådant förfarande inte har inneburit någon försening. Utskottet kan inte biträda motionärens förslag, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan. När motionären i motionen skriver att dödsfall bör meddelas till ”den avlidnes församlingspräst eller annan lämplig person”, undrar jag: Vilken är ”annan lämplig person”? Nu har herr Börjesson sagt att när en patient kommer in på sjukhus skall det i journalen göras anteckning om till vem 69 ett sådant besked skulle kunna lämnas. Jag tror dock att många som tas in på sjukhus och får en sådan fråga då skulle känna ännu större oro, eftersom de skulle tänka: ”Är den sjukdom som jag har så svår, att de redan när jag läggs in vill ha reda på till vem de skall lämna ett eventuellt besked om min död?” Jag tror inte det skulle vara mycket mera skonsamt. Enligt herr Börjesson skall ett meddelande inte lämnas per telefon. Jag kan mycket väl förstå de tankegångar som herr Börjesson i Falköping har, men många människor skulle kanske uppleva det som en chock, om någon som de kanske inte känner kommer för att lämna ett sådant besked. Det kan faktiskt upplevas som en trygghet att just den som ringer från sjukhuset är någon som också vårdat patienten — en läkare eller en sköterska.

Fru talman! En psykiskt sjuk människa betraktades ofta förr som ett helt annat och svårare sjukdomsfall än en fysiskt sjuk. Rädsla och vidskepelse torde där ha spelat en stor roll. I dag däremot anses det helt naturligt att vem som helst också kan bli mentalt sjuk. Denna utveckling mot ett nytt betraktelsesätt är mycket glädjande. Även vården av de psykiskt sjuka har genomgått stora förändringar och stora framsteg har där gjorts. Men på ett område är förhållandena ännu långt ifrån acceptabla, nämligen när det gäller mentalpatienternas intagning på sjukhusens olika avdelningar. Det är sålunda mycket vanligt, säger bl.a. biträdande överläkare Clas Sjöberg vid Lillhagens sjukhus i Göteborg, att patienter med olika sjukdomstillstånd sammanförs på samma avdelning, alkoholister, både sådana som vill och sådana som inte vill sluta med alkoholen, narkomaner, hjärnskadade, senildementa och självmordsfall. En följd av detta sammanförande av patienter med olika sjukdomstillstånd blir att en förstagångsintagen kan hamna på samma avdelning som mentalsjuka vilka har vårdats där under decennier. Detta blir självfallet en mycket hård press på den intagne, inte minst psykiskt, eftersom han då lätt får en känsla av att läget även för honom själv är hopplöst. Inte heller behöver det särskilt framhållas vilken effekt det kan ha på en alkoholist att på en vårdavdelning bli sammanförd med långvarigt mentalsjuka. Remissinstanserna är ense med oss motionärer om att det finns allvarliga brister på detta område. Nu hänvisar utskottet till den arbetsgrupp inom socialstyrelsen som behandlar frågan om psykiatrins målsättning och organisation. Det är vår förhoppning att detta utredningsarbete snarast leder fram till sådana resultat att förhållandena blir acceptabla för dem som söker vård på denna sektor av sjukvården. Jag har inget yrkande och ville bara göra denna lilla erinran.

Fru talman! Den fråga som nu behandlas och som tagits upp i en motion av bl.a. mig anser vi vara mycket viktig, framför allt eftersom det inte skett någon samordning av betalningen för barn som placeras i enskilda hem, s.k. fosterhem. Det kan nämnas att det är stora variationer i betalningen för barn som kommer från statens ungdomsvårdsskolor och för barn som har omhändertagits av kommunerna. Staten betalar i regel mer för omhändertagna barn än kommunerna. Det kan naturligtvis bero på att kommunerna inte har samma ekonomiska resurser som staten. Det gäller naturligtvis här barn med samma svårigheter. Detta leder till att en del barn inte får de goda hem som de skulle behöva. Därför anser vi motionärer att det är viktigt att tillämpa en taxa som samordnar de kommunala och statliga ersättningarna, vilken skulle gälla lika för barn med samma svårigheter. Det måste naturligtvis bli variationer i betalningen för barn med olika svårigheter. Naturligtvis är jag mycket glad över att utskottet delar motionärernas uppfattning att man så långt som möjligt bör sträva efter sådana regler för fosterbarnsersättning att konkurrens om fosterhemmen mellan olika huvudmän undviks.

Jag har emellertid en liten fråga att ställa till utskottets ärade talesman. När utskottet skriver att fosterbarnsutredningen kommer med ett betänkande som skall avges inom en nära framtid, så undrar jag om man med en nära framtid menar en månad, två månader eller ännu längre tid. Fru talman! Jag har inget yrkande.

Fru talman! Jag konstaterar att herr Wikner är nöjd med vad socialutskottet har skrivit. Det är naturligtvis glädjande, för det är så sällan ett utskott får ett sådant erkännande av en motionär. Jag skall naturligtvis inte göra några kommentarer till herr Wikners anförande eftersom vi är helt överens. Herr Wikner ställde emellertid en direkt fråga till mig, nämligen vad vi i utskottet menar med en nära framtid. På det vill jag svara, att enligt de uppgifter som vi har fått befinner sig utredningen i sitt slutskede. Vi vet hur svårt det är att exakt ange när en utredning kan vara klar, men vi förmodar att den här utredningen blir klar i början av nästa år. Om det blir i februari eller mars månad eller rent av tidigare har vi inga exakta uppgifter om. Men det blir inom en nära framtid.
Fru talman! Jag får väl återgälda med att ta a för den här preciseringen. När nu denna fråga utreds och vi väntar på en eventuell proposition, så är det väl bara för mig att bevaka frågan när nu propositionen kommer.

Fru talman! I motionen 1030 görs ett försök att begränsa tillflödet av läkemedel genom ett förslag om ändring av lagstiftningen för registrering av läkemedel. Motionärerna föreslår att enligt 15 § farmacevtisk specialitet icke må registreras med mindre den befunnits medicinskt berättigad, kan antas vara behövlig och innebära en dokumenterad förbättring. I år finns det enligt läkemedelsindustrins egen statistik 2672 — svenska och utländska — farmacevtiska specialiteter i Sverige. Räknar man bort de olika varianter som finns av samma läkemedel blir antalet läkemedel 1650. Läkemedelskonsumtionen har sedan 1965 ökat med genomsnittligt tio procent per år i kronor räknat. Apotekens inköpspriser från tillverkarna är drygt 900 miljoner kronor per år, och med en beräknad marginal för apoteken på 30 procent når man kostnaden 1 200 miljoner kronor per år för det svenska folket för läkemedel. Motionärernas mål är självfallet att begränsa användningen av läkemedel. Flera vägar är möjliga att använda. En väg är att begränsa förskrivningen av läkemedel, vilket i sin tur kan vara beroende av dels om orsakerna till behov av läkemedel kan undanröjas men dels också hur de ca 10 000 läkarna reagerar på den massiva marknadsföringen från de 180 tillverkarna av läkemedel. Läkemedelsindustrins reklamapparat omfattar i dag personlig försäljning, reklam i fackpress, direkt postreklam, informationsaftnar, symposier men numera också särskilda ITV-program i rörliga informationsbussar, som skall rikta sig till sjukhusläkarna. En andra väg är att skärpa lagstiftningen, vilket motionärerna har försökt göra genom att på reformistisk väg söka begränsa utflödet framför allt av s.k. nya läkemedel. I motionen pekar vi bl.a. på den Nelsonska kommittén i USA och dess utredning om läkemedelsbranschen. Kommittén anförde bl.a. att av 2 131 preparat som lanserades under åren 1957—1968 innehöll inte mindre än 1 440 två eller flera äldre substanser i kombinationer, och 380 preparat var kopior eller smärre variationer på redan existerande preparat. Samma kommitté finner att i den mån som industrin inriktar sin forskning på imitativa, onödiga preparat åstadkommer den ett slöseri med välutbildad forskningspersonal, med forskningsapparatur och klinisk utrustning som tas i anspråk för att testa preparaten, en förvirrande mångfald av preparat som uppreklameras hos läkarna och en ytterligare börda för patienter och skattebetalare, som till sist måste stå för kostnaderna. Den tredje vägen blir, som jag ser det, att samhället övertar hela produktionen av läkemedel för att därmed kunna styra och begränsa produktionen av läkemedel. Jag vill också säga några ord om behandlingen av vår motion. Den har fått en mycket ingående remissbehandling, där både socialstyrelsens läkemedelsnämnd, konsumentombudsmannen, statens prisoch kartellnämnd, Apoteksbolaget och läkemedelsindustrins organisationer har haft möjlighet att yttra sig. Det finns en hel del av intresse i remissinstansernas svar; bl.a. kan man notera att konsumentombudsmannens synpunkter på en eventuell ändring av 15 §8 läkemedelsförordningen i stort sett överensstämmer med motionärernas krav. Utskottet har inte velat instämma i konsumentombudsmannens synpunkter på en ändring i läkemedelsförordningen för att kunna återkalla uppenbart onödiga synonympreparat och hindra nyregistrering av sådana preparat. Utskottet har bl.a. pekat på OECD-rekommendationen om att avslag på registrering av läkemedel endast får ske av hälsoskäl men däremot inte av bristande medicinskt behov, alltså en av de indikatorer som vi menar borde vara gällande när man skall registrera läkemedel. För egen del vill jag gärna deklarera i denna kammare att jag är tveksam inför denna OECD-rekommendation och alltså finner att skälet ”av bristande medicinskt behov” borde vara en indikator i samband med registrering av läkemedel. Men jag vill ändå notera att utskottet varit mycket positivt i sitt svar, trots att det inte har kunnat tillmötesgå motionärerna, vilket är naturligt, eftersom majoriteten av remissinstanserna har avstyrkt det av motionärerna ställda yrkandet. Men utskottet säger att även om man avstyrker motionen ”ger vad som framkommit i ärendet anledning till närmare överväganden huruvida det är motiverat att vidta särskilda åtgärder i anledning av att vissa olägenheter otvivelaktigt följer med vårt nuvarande = registreringssystem”. Man pekar på den Onsdagen den nordiska läkemedelsnämnden, som rätt nyligen har börjat arbeta och 1 november 1972 framhåller, att man utgår från att denna nämnd kommer att uppmärk —L — samma de olägenheter som har påtalats, bl.a. beträffande synonymprepa Villkoren för raten, och nogsamt kommer att följa utvecklingen. Jag noterar detta som positivt. Det återstår naturligtvis då att se, om den nordiska läkemedelsnämnden kommer att beakta motionärernas och utskottets synpunkter. I annat fall återstår det enligt vad jag kan förstå inte något annat att göra än att återkomma med ett krav om förstatligande av läkemedelsindustrin för att på den vägen åstadkomma en styrning av produktionen och en begränsning av antalet läkemedel. Men, fru talman, jag har för dagen inte något yrkande.

Fru talman! Eftersom fru Theorin inte hade något yrkande, kan jag kanske inskränka mig till att göra några kommentarer med anledning av hennes inlägg. Hon har ju tillsammans med andra motionärer krävt att man skall ändra registreringen av läkemedel, så att, som hon själv uttryckte det, det skall ha befunnits medicinskt berättigat, kan antas vara behövligt och innebära en dokumenterad förbättring. I första ögonblicket låter ju detta krav mycket förnuftigt, och jag förstår att många kan tycka att detta vore en rationell ordning. Men frågan är kanske litet mera komplicerad än så. I varje fall framgår det om man lyssnar på den sakkunskap som finns hos remissinstanserna, och det måste man göra eftersom det här bl.a. krävs medicinsk expertis. Då tvingas man att ta större hänsyn till dessa än man kanske tar till yttrandet från konsumentombudsmannen, som bara har att ägna sig åt distributionen. Det är ju inte bara en fråga om distribution utan det gäller också tillverkning, och det är det som gör att de andra remissinstansernas inställning väger så mycket tyngre. Jag skall inte gå in på vad synonymerna och kombinationspreparaten innehåller. Jag vill bara notera att socialstyrelsens läkemedelsnämnd anser och det blir också en liten replik till fru Theorin — att Sverige internationellt sett har ett litet läkemedelssortiment och att Svenska läkaresällskapet hänvisar till att patienter reagerar olika på olika medel och att det därför är värdefullt att det finns fler närbesläktade medel. Vidare uttalar Apotekarsocieteten att ingen vare sig i vårt land eller utomlands har kommit på någon lösning av synonymproblemen. Jag tror uppriktigt sagt, fru talman, inte heller att ett förstatligande av läkemedelstillverkningen skulle vara det medel som skulle lösa det problem som här finns. Men utskottet är naturligtvis positivt till själva tankegången, ty det är alldeles uppenbart att fördelar kunde vinnas, om vi kunde bringa ned antalet läkemedel. Som läget är och med hänsyn till utskottets skrivning tycker jag dock att det är motiverat att yrka bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden går mot en alltmer ökad arbetstakt. Effektiviseringen går också snabbt framåt. Det innebär att kraven skärps på den enskilde arbetaren. Vi har under en följd av år kunnat erfara hur allt fler arbetare inte orkat med i den utvecklingen. Det har under senare tiden också som svampar ur jorden växt upp skyddade verkstäder, vilket är ett exempel på att arbetstakten blivit sådan att ett stort antal arbetare direkt slagits ut ur produktionen. Även den totala arbetsmiljön har försämrats i och med att arbetarna tvingas utföra större prestationer i en miljö som redan tidigare varit klart undermålig. Det finns i det här landet arbetsplatser som är särskilt hårt utsatta, nämligen de som är belägna under jord och de industrier där produktionen bedrivs i skiftgång. De arbetare som tvingas arbeta i skift, som har en dålig arbetsmiljö och dessutom utför prestationer som är utstuderade genom noggranna tidmätningssystem förslits mycket hårdare än andra arbetare. De arbetare som tvingas arbeta på ett för människan helt onaturligt sätt, på nätter och när andra är lediga, får också problem med sin fritid. Vi vet att sömnrubbningar är mycket vanliga bland skiftarbetare. Magbesvär är en annan mycket vanlig åkomma inom dessa grupper. Dessutom vet vi att en skiftarbetares fritid blir rubbad genom att umgänge med andra människor, som inte går skift, är i det närmaste omöjligt. Den höga arbetstakten på våra arbetsplatser i förening med skiftarbete gör att arbetarna inte kan utnyttja sin fritid. Det står helt klart. De blir också utslitna i förtid. Därför måste arbetstiden i skiftgång förkortas, och detta måste förenas med ett krav på att arbetsintensiteten inte får öka. Vårt parti har i riksdagsmotioner föreslagit att arbetarna skall ha bestämmanderätten över produktionsuppläggningen. Detta måste förenas med en arbetstidsförkortning. En sådan måste till för arbetare i tunga och hälsofarliga arbeten för att förhindra en utslitning av arbetarna. Det är tydligt att den tidigare inställningen, att en arbetstidsförkortning inte skulle innebära någon produktivitetsminskning, har drivit allt fler arbetare från arbetsplatserna. Kampen mot ökad arbetsintensitet måste vara ett mycket viktigt element vid genomförandet av ytterligare arbetstidsförkortning. 1970 antogs den arbetstidslag som vi nu har. Den utformades som en normlag, där den ordinarie veckoarbetstiden skulle vara högst 40 timmar. Det är inte skyddsaspekter som i främsta rummet präglar denna lag. Kortare arbetstid för grupper med tunga och hälsofarliga arbeten är något som lämnats till arbetsmarknadens parter. Denna inställning har också socialutskottets majoritet, trots att man har sett utvecklingen på arbetsmarknaden med en ständigt ökad press på arbetarna. Man bör också ha i minnet att arbetarna vid kontinuerligt skiftarbete på de senaste åren bara har fått två timmars förkortning medan andra fått åtta, alltså från 48 till 40 timmar. Frågan om arbetstiden för skiftgående är ju speciellt viktig för de kontinuerligt skiftgående, och om riksdagen skall lämna den frågan till arbetsmarknadens parter för en kompromiss är det fara värt att de skiftarbetandes intressen inte kommer att tillgodoses - för vad är en förhandling om inte en kompromiss! Vill man hjälpa arbetarna måste riksdagen därför fatta beslut om en arbetstidsförkortning. Man måste även notera att flera motioner i den här frågan till LO-kongressen föregående år krävde lagstiftning och inte förhandlingar. Vad man riskerar genom förhandlingar är t.ex. att de som arbetar i kontinuerlig skiftgång, men inte arbetar storhelger, efter en förhandlingsomgång kanske kan tvingas arbeta storhelger. Det är sannerligen ingen tilltalande utveckling. Den här faran är också uppenbar. Redan nu vill arbetsköparna att arbetarna skall arbeta under storhelger. Arbete under storhelger måste, som jag ser det, begränsas i så stor utsträckning som möjligt. I dagens tidning kan man läsa att arbetarna i ett av Sveriges största pappersbruk, nämligen Kvarnsvedens pappersbruk, har sagt nej till storhelgsdrift. Men att nu göra som socialutskottet gör, att bara överlämna frågan till arbetsmarknadens parter, innebär risk för att denna, som Kvarnsvedsarbetarna i går sade nej till i en omröstning, kan komma att tas med i ett stort kompromisspaket vid nästa avtalsrörelse och att det då går igenom att de får jobba så. Kohandel kan här ske ovanför arbetarnas huvuden. Motionen 188 till årets riksdag föreslår att arbetsmiljöutredningen skall få tilläggsdirektiv för att se över den här frågan. Motionen ställer som förslag 34 timmars veckoarbetstid i skiftgång med storhelgsdrift, 36 timmar för skiftgående som arbetar under nätter och även kortare tid för övriga skiftgående. Motionen föreslår vidare att nästa års riksdag skall kunna fatta beslut om att en arbetstidsförkortning sedan skall träda i kraft den 1 januari 1974. Motionen behandlar även en annan grupp av arbetare, som på grund av sina särskilt hårda arbetsvillkor måste tillerkännas en kortare arbetstid, nämligen arbetare under jord. Framför allt i gruvorna är miljön mycket påfrestande. Arbetet utförs där utan sol och dagsljus. Arbetarna tvingas genom kraftiga rationaliseringar i många fall arbeta ensamma utan kontakt med övriga arbetskamrater. Jäktet i gruvorna är påtagligt, och vidare har det på senare tid upptäckts att arbetarna i gruvor riskerar cancer därför att radongas förekommer i stora mängder. Den tekniska utvecklingen har gjort att de förut använda miljövänliga elloken nu praktiskt taget har försvunnit ur gruvorna och ersatts av diesellok. Det har medfört att dieselgasen nu har blivit ett gissel för gruvarbetarna. Det är utan tvekan så att gruvarbetarnas miljö är både tung och hälsofarlig. En arbetstidsförkortning skulle för dem vara en del av de nödvändiga åtgärderna för att förbättra gruvarbetarnas förhållanden. När man talar om underjordsarbetarna får man inte glömma de arbetare som finns i tunnelbyggen och andra liknande underjordsbyggen och som har problem likartade dem som finns inom gruvindustrin — det är bara det att i de flesta fall är deras miljö ännu sämre på grund av att deras arbeten är av tillfällig art. Gruvarbetarna har krävt att underjordsarbetarna skall få en förkortning av arbetstiden till 35 timmar i veckan. Detta krav bör riksdagen rimligtvis ta allvarligt på och inte springa från sitt ansvar. Men det finns även andra grupper i vårt samhälle som arbetar på tider som är helt otillfredsställande, framför allt inom servicenäringarna, där det är svåra problem. De som arbetar inom den del som sköter allmänna kommunikationer har på grund av sina arbetstider mycket svåra förhållanden att utstå. Ta t.ex. arbetare inom SL med tidigare morgnar, sena kvällar och nätter. De måste för övrigt vara helskärpta hela sin arbetstid. För dessa grupper måste arbetstidsförkortningen vara av synnerligen stor vikt. När vi inom arbetslivet har så olikartade förhållanden måste det vara en solidarisk handling att ge människor i tunga och hälsofarliga arbeten bättre förhållanden: en arbetstakt som inte är för hög, lägre pensionsålder, längre semester och kortare arbetstid.

Socialutskottet har tydligen tagit mer hänsyn till arbetsköparnas klagan än till de berättigade krav som ställs av arbetarna i tunga och hälsofarliga arbeten, skiftarbetare och underjordsarbetare. Det visar också vilka som odelat står på arbetarnas sida i kampen för bättre förhållanden. Vänsterpartiet kommunisterna anser att förbättringen av dessa gruppers förhållanden, t.ex. kortare arbetstid i skiftgång och 35 timmars arbetsvecka för underjordsarbetare, har högsta prioritet. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen av fru Marklund.

Fru talman! Socialutskottet har avstyrkt vår motion, vilket är mycket beklagligt just för dem som står i skiftarbete och arbetar under jord. I vad gäller arbetstidsförkortning och förhandlingar finns det redan erfarenheter från arbetsplatserna av att en förhandling är att ge och ta. Kommer man att få igenom alla delkrav i samband med arbetstidsförkortningen vid en förhandling? Det tvivlar de på som står ute vid det här jobbet. Det kan endera bli sämre med pengar i lönekuvertet eller också kompromissar man om andra saker — semesterförhållanden kan t.ex. bli inbakade. I kollektivavtal kan det alltså komma att ingå villkor som inte är bra för de skiftgående. Vi vet att arbetsköparna med sina önskemål om en effektivisering kommer att ställa hårda krav just på de här grupperna och inte självmant kommer att ge något extra åt dem. Därför tycker jag att det är riksdagens skyldighet att lagstifta om bästa möjliga villkor just för de grupper som får utstå allt det här. Dessutom ligger det litet av förhalningstaktik i utskottets resonemang. Om vi inte lyckas i förhandlingar, säger man, då skall vi ta upp saken i riksdagen. Om vi nu hade beslutat enligt vår motion och regeringen hade lagt fram en proposition till nästa år, då kunde vi ha genomfört arbetstidsförkortningen den 1 januari 1974. Men vad händer nu? Jo, nu skall man förhandla ända till 1974 och sedan ta upp frågan. Man kommer alltså att förhala den här frågan eller också att få en sämre uppgörelse.

Fru talman! Enhetligheten i den här normlagstiftningen tycker tydligen socialutskottets majoritet skall vara att de som har tunga och hälsofarliga jobb skall få stryk i stället för att man skall hjälpa dem. Det måste ju vara meningen då man säger att man skall ha en enhetlig normlag, där man utelämnar dem. Vitsen, som jag ser det, i herr Nordbergs resonemang är ju att man skall förhandla och där ge och ta i stället för att lagstifta om de mänskliga förhållanden som man inte kan få kompromissa om; vi vet ju att arbetsköparna ställer stora krav på sådana punkter i förhandlingarna. Därför vill arbetarna att en majoritet i riksdagen skall besluta så att vi slipper kompromissa med arbetsköparna i de här frågorna. Det är ju det som är vitsen med att använda vägen via riksdagen.

Fru talman! Då har herr Nordberg nu garanterat att LO inte kommer att kompromissa för skiftarbetarna det måste ju vara innebörden av hans senaste replik.

Fru talman! I mitten på 1960-talet väckte jag och några medmotionärer för första gången frågan om att sätta Läckö slott i ett värdigt skick och därvid alldeles särskilt beakta möjligheterna att återföra något av den gamla splittrade inredningen, som mobilier, målningar och konstföremål. Tyvärr följde riksdagens båda kamrar utskottsmajoritetens förslag och avslog vår motion.

Som framgår av utskottets betänkande har detta dock inte blivit fallet. Utskottet menar att man i dag inte kan biträda motionärernas förslag, ty då skulle liknande önskemål kunna framställas rörande andra byggnadsminnen. Får jag då fråga utskottets företrädare från vilka andra kungliga slott man kan föra fram liknande önskemål. Det skulle vara intressant att få höra det. I vart fall kan det inte vara fråga om så många, om ens något. Under 1700 och 1800-talen berövades Läckö slott praktiskt taget samtliga lösa inventarier och inte obetydliga delar av den fasta inredningen. Vissa inventarier som återfunnits har dock återbördats till slottet. I dag tror jag att man måste räkna med att det av epoken De la Gardie präglade slottet bör kunna nyinredas med mobilier, som inte ursprungligen har hört samman med byggnaden. Det tror jag skulle kunna vara möjligt. Och under tiden kan man göra insatser för att om möjligt återställa tidigare föremål som har funnits på Läckö slott. Det skulle då främst gälla slottets tredje våning. Den är den utan jämförelse mest intressanta våningen i slottet. I den ligger också det förnämligaste festrummet, Riddarsalen eller Kungssalen. Liksom tidigare har vi i årets motion hänvisat till de på Karlbergs slott förvarade bataljmålningarna, vilka tidigare har tillhört Läckö slott. År 1746 bortfördes på föranstaltande av Fredrik I alla bataljmålningar och generalporträtt, vilka så småningom hamnade på Arsenalen i greve Per Brahes hus i Stockholm, varifrån de år 1793 överlämnades till Krigsakademien på Karlberg. Till att börja med blev tavlorna där förbisedda och vanvårdade, men under 1800-talets senare hälft omhändertogs de och konserverades samt uppsattes i paradrummen, där de naturligtvis blev en förnämlig prydnad. Men det är ett ganska litet antal människor som i dag har förmånen att få se dessa målningar. På Läckö slott däremot skulle de kunna ses av tiotusentals slottsbesökare varje år. I samband med remissbehandlingen av motionerna i mitten på 1960-talet förklarade byggnadsstyrelsen bl.a. följande: ”Bataljmålningarna intar en bestämd och i princip oumbärlig plats i den arkitektoniska och innehållsliga konceptionen av den s.k. Riddarsalen på Läckö slott.

Utskottet har emellertid som sagt ändå inte velat vara med om att skapa en sådan miljö. Då vill jag erinra om att av slottets 248 rum kan det knappast gälla mer än nio rum plus Riddarsalen i tredje våningen. Det är alltså inte fråga om hela slottet utan om ett litet antal salar. Här finns redan nu ett begränsat antal inventarier från 1600-talet.

En sådan kulturinsats skulle säkerligen bli till verklig glädje för 10 000-tals besökare på Läckö slott. I detta sammanhang vill jag gärna framhålla att Västergötlands turisttrafikförening under en lång följd av år gjort betydande insatser för att popularisera Läckö slott. Man har där bl.a. bedrivit en förnämlig utställningsverksamhet. Det har visats ett mycket stort intresse från allmänhetens sida, inte bara för utställningarna utan framför allt för Läckö slott som kulturminnesmärke. För att kammarens ledamöter skall få ett grepp om hur många människor som i olika sammanhang besöker Läckö slott vill jag här gärna lämna följande uppgifter.

Jag skulle vilja fråga utskottets talesman: Vilket minnesmärke kan uppvisa liknande siffror? Möjligen i så fall ett litet fåtal minnesmärken i Stockholms kommun. Mot den här bakgrunden måste man beklaga att utskottet inte kunnat medverka till att om möjligt öka Läckö slotts attraktionsvärde. Därför vill jag, herr talman, yrka bifall till motionen 1038, som behandlas i kulturutskottets betänkande nr 20. Jag vill också passa på tillfället att rikta ett alldeles särskilt tack till byggnadsstyrelsen för ett väl utfört arbete när det gäller slottets exteriör. Genom anslag från riksdagen har styrelsen på ett utomordentligt sätt lyckats stärka slottets kulturhistoriska och konstnärliga betydelse. Jag är ledsen över att jag inte i dag kan rikta ett liknande tack till kulturutskottet.

Herr talman! Herr Blomkvist har i sin motion föreslagit att riksdagen hos Kungl. Maj:t hemställer om en utredning med uppgift att undersöka vilka åtgärder som behöver vidtagas för att sätta Läckö slott i ett värdigt skick. Detta är tyngdpunkten i motionen, men av inledningen i herr Blomkvists anförande fick man uppfattningen att den sidan av saken är mer sekundär. Betydligt starkare underströk han nödvändigheten av att till Läckö slott återföra föremål som tidigare tillhört slottet. När vi i utskottet behandlade motionen stannade vi i första hand för den del av hemställan som jag här erinrat om. I den andra delen av motionens hemställan heter det bara: ”samt att även heaktas frågan om att återföra en del av den gamla splittrade inredningen som målningar, möbler och konstföremål”. Det är alldeles riktigt som herr Blomkvist säger att frågan har varit uppe tidigare, och då beslutade riksdagen att avslå kravet på en utredning. Det är väsentligt att här notera att det sedan 1964, då frågan förra gången behandlades, inte framkommit några bärande skäl för en ändrad inställning. I fråga om slottets upprustning med möbler osv. säger landsantikvarien Hallbäck i Skaraborgs län att slottet enligt de tre gamla inventarieutredningar som finns haft en mycket sparsam möblering. Landsantikvarien säger också att man skall akta sig för att tro att slottet varit möblerat exempelvis såsom Skokloster. Landsantikvarien håller på med en undersökning om slottets inventarier i äldre tid, och resultatet av undersökningen väntas under innevarande år publiceras i en uppsats. Det är möjligt att den uppsatsen kommer att ge större klarhet i dessa frågor.

Men det är väl ändå inte riktigt så enkelt som herr Blomkvist gör gällande.

Vidare behöver man enligt vad experterna framhåller ha en helt annan bevakning än för närvarande av slottet när det tillförs sådana saker. Byggnadsstyrelsen, som herr Blomkvist hade anledning att rikta ett speciellt tack till, har sagt att ungefär ett tiotal andra slott och ruiner står före på listan när det gäller en ytterligare upprustning.

Till detta skall man också lägga att byggnadsstyrelsen för en tioårsperiod har i runt tal 150 miljoner kronor till sitt förfogande. I sin prioritering av anslagsfördelningen på detta område har byggnadsstyrelsen alltså funnit att alla dessa här namngivna byggnadsminnen skulle vara prioriterade att komma framför Läckö slott.

För att få en sådan upprustning av dessa minnesmärken i form av slott som olika grupper önskar måste självfallet ett betydligt större belopp stå till byggnadsstyrelsens förfogande. Utskottet har vid sin behandling funnit att de sakargument som åberopas egentligen liknar dem som framfördes när frågan behandlades i riksdagen förra gången. Det är från de utgångspunkterna som utskottet inte har kunnat bifalla motionen. Herr Blomkvist har i övrigt citerat vissa delar ur utskottsbetänkandet. Därav framgår att utskottet har flera positiva skrivningar i sitt yttrande. Därmed tror jag att jag i viss mån har besvarat den fråga herr Blomkvist ställde. Möjligheterna att återföra några av de bortförda föremålen till Läckö slott sammanhänger, som jag tidigare nämnde, med att man måste ha en upprustning av slottet, innan man anser sig kunna föra över nya saker dit. Dessutom har byggnadsstyrelsen inte några medel härför.

Jag kan inte låta bli att göra den lilla reflexionen att det närmast var de besökarsiffror som Västergötlands turisttrafikförening åstadkom som i väsentlig utsträckning drog upp besökarantalet.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

Herr talman! Herbert Larsson säger att vi i vår motion har talat om att vi vill att tredje våningen på Läckö slott skall ställas i ett värdigt skick samt att man skall beakta frågan om att återföra en del av den gamla splittrade inredningen. Detta är fullständigt riktigt. Det skulle dock ha varit värdefullt om Herbert Larsson hade läst vad vi skriver i motionen. Jag medger att den inte är särskilt utförlig, men det framgår ändå att byggnadsstyrelsen sedan ganska lång tid tillbaka har genomfört betydande arbeten på slottet. I det sammanhanget kan jag nämna att byggnadsstyrelsen enligt de uppgifter jag har fått nu lär avsluta ett tolvårigt arbete med att återställa fasaderna på hela slottet i deras ursprungliga skick. Herbert Larsson har bl.a. varit med om att anvisa pengar till detta — jag tror det rör sig om 3,5 miljoner kronor — som blir förbrukade nästa år. Då kommer hela det stora reparationsarbetet att vara avslutat. När det givits sådana uppgifter i motionen har man litet svårt att förstå att utskottet skulle kunna tänka sig att vi motionärer skulle vilja ha ytterligare medel för återställande av fasaderna. Det finns ju ingen anledning till det, eftersom detta arbete snart är avslutat. Herbert Larsson talar om bristande medel för byggnadsstyrelsen och säger att byggnadsstyrelsen har prioriterat andra minnesmärken. Det är alldeles riktigt; styrelsen har naturligtvis begränsade medel för att klara sådana uppgifter. Men det är inte — jag beklagar att det kanske inte har framgått riktigt klart i vår motion — de pengar som byggnadsstyrelsen handhar som vi vill ha fram, utan medel som andra institutioner har till sitt förfogande för inredningar. Jag har tidigare sagt att man bör kunna hos Nationalmuseum, som har ansvaret för inredningarna, placera tidstrogna inventarier under en övergångstid, tills man får möjligheter att återställa en del av de inventarier som har tagits bort från slottet. Sedan åberopade Herbert Larsson uttalanden som jag står fullständigt främmande för, bl.a. någonting som landsantikvarien i Skaraborgs län skulle ha sagt. Jag kan tala om för Herbert Larsson att jag är mycket god vän med landsantikvarien. Jag beundrar hans insatser i vårt län, som är ett historiskt mycket intressant län. Jag vill fråga Herbert Larsson: Var någonstans står dessa uttalanden? Det är ju trycket vi har att läsa, och där står det inte någonting om de synpunkter som Herbert Larsson här sade att landsantikvarien hade framfört. Till sist, herr talman, hoppas jag att kulturutskottets ledamöter inte har uppfattat vår motion på det sättet att huvudorsaken till densamma varit de publiksiffror som Turisttrafikföreningen i Skaraborgs län nu lyckats åstadkomma. Självfallet är så inte fallet, men naturligtvis har de varit en stor stimulans. När nu staten har ansvaret för detta vackra slott, tycker vi att staten även skulle kunna göra en insats för att möblera en del av Läckö slott. Som jag tidigare har sagt rör det sig här bara om 9 å 10 rum. I det avseendet kan det alltså inte vara fråga om så stora kostnader. Herbert Larsson säger att det måste utredas om man kan bevara dessa inventarier utan att samtidigt sätta in värme. Vi har med vår motion avsett att utredningen skulle undersöka just detta. Herr talman! Jag anser mig ha fullgoda skäl att fortfarande stå kvar vid mitt yrkande om bifall till motionen.
Herr talman!

Dessa saker har spelat in vid utskottets ställningstagande. I herr Blomkvists senaste anförande fanns det väl inte heller så stora differenser mellan mig och honom, eftersom han liksom återkom till vad vi tidigare har sagt. Jag vill åter understryka att utskottet har gjort en positiv skrivning. Att utskottet inte kunnat biträda utredningsförslaget motiverades bl.a. av vad kungl. byggnadsstyrelsen anförde och som jag här redovisade. Byggnadsstyrelsen ansåg att det fanns angelägnare uppgifter som man först måste slutföra. Herr Blomkvist säger att man i stort sett genomfört de yttre arbetena på slottet, och vi har heller inte haft någon erinran att göra mot detta. Tvärtom ställer sig utskottet positivt. Varje upprustning av våra minnesmärken måste av utskottet hälsas med tillfredsställelse.
Herr talman! Herbert Larsson säger att vi måste hälsa med tillfredsställelse att det sker en upprustning av våra minnesmärken. Till det vill jag bara lägga att Läckö slott inte är vilket minnesmärke som helst. Jag betraktar det som en riksklenod, som man rent allmänt inte kan jämföra med de flesta av de minnesmärken som Herbert Larsson talade om. Så säger han att våra uppfattningar inte skiljer sig så mycket åt, och det kan väl vara riktigt. Herbert Larsson har ju visat en allmänt positiv syn på att upprusta vissa delar av Läckö slott. Men vi skiljer oss åt på en avgörande punkt, nämligen i fråga om viljeinriktningen. Det avgörande just nu anser jag vara viljan att verkligen göra någonting, och med den inställningen skall man inte stödja kulturutskottet, utan motionen.

Herr talman! Jordbruksutskottet har i år haft att behandla fjorton olika motioner angående användningen av djur dels i s.k. i djurfabriker, dels i samband med vetenskapliga experiment, dels i några andra speciella fall. Utskottet har i sitt betänkande i vissa fall uttryckt stor förståelse för uppsåtet med motionerna men har inte ansett sig kunna biträda dem. Från folkpartiet har vi emellertid reserverat oss på tre punkter, där vi anser att man redan i dag bör kunna gå längre än utskottsmajoriteten vill göra för att verkligen tillgodose den beaktansvärda opinion i vårt land, som allvarligt oroar sig för vad som händer med djuren på våra forskningsanstalter. Vi anser nämligen att hur stor aktning man än har för forskarnas goda vilja och samvete, så bör man dock här som på alla andra områden ge detta samvete ett stöd med olika samhälleliga åtgärder. Det är inte någon anklagelse mot någon enskild forskare eller forskargrupp, utan en enkel insikt i att all makt behöver insyn och korrektiv. Och forskarna och deras medhjälpare har en oerhörd makt över de hjälplösaste av alla varelser, försöksdjuren. Vi skjuter i våra reservationer in oss på tre punkter av något olika slag. Dels anser vi att utskottet borde ha biträtt motion nr 91 av herr Levin om att journaler över djurinköp och operativa ingrepp på försöksdjur, som av vissa forskningsanstalter skall överlämnas till hälsovårdsnämnden, bör överlämnas till denna månatligen och inte bara en gång om året som nu sker. Detta kan synas vara en ringa sak, men för hälsovårdsnämnden som har att övervaka verksamheten är det en stor skillnad om man får färska eller årsgamla uppgifter att kontrollera. Uppgifterna blir ju inte fler eller besvärligare att lösa därför att de inlämnas oftare, men man får mera verklig möjlighet att följa upp dem och vid behov ingripa. Den andra punkten där vi har reserverat oss gäller motion nr 364 av mig själv och herr Möller i Göteborg, i vilken vi kräver en skyndsam utredning angående tillskapande av en cellbank för forskningsändamål. Meningen med denna s.k. cellbank är att man bl.a. skall kunna minska behovet av levande försöksdjur eftersom en hel del försök, särskilt när det gäller att testa eventuella gifter, bättre kan göras på cellpreparat än på djur, i varje fall under vissa omständigheter. Utskottets majoritet anser i likhet med en del remissinstanser att detta är onödigt dels därför att det redan görs, dels därför att det ändå inte kan helt ersätta djurförsök. Vi reservanter anser i likhet med veterinärhögskolan och Karolinska institutet att resurserna för sådan cellodling behöver förstärkas och att en utredning därför bör komma till stånd. Den tredje och viktigaste punkten gäller motion nr 1271 av herr Möller i Göteborg och mig själv. I denna motion begär vi inrättande av etiska kommittéer för bedömning av djurförsök vid de forskningsanstalter där sådana förekommer. Etiska kommittéer för bedömning av medicinska försök på människor finns som bekant vid alla sådana forskningsinstitutioner som får statliga bidrag till sin forskning, och ingen har ansett det vara någon .örolämpning mot forskarna där. Vad vi nu begär är att riksdagen som sin mening ger till känna — och inte bara i allmänhet hoppas att så skall ske — att etiska kommittéer också skall inrättas för djurförsök vid alla anstalter där sådana förekommer och att dessa kommittéer skall innehålla inte bara forskare utan också lekmän. Denna motion har tillstyrkts av lantbruksstyrelsen, statens medicinska forskningsråd och Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, med varierande motivering och kommentarer men dock med en positiv inställning till själva grundkravet: kontroll och insyn i de former under vilka djurförsöken bedrivs. Detta kan man, som t.ex. lantbruksstyrelsen gör, förorda utan att fördenskull själv hysa någon speciell misstanke mot forskarnas moraliska hållning. Vi anser alltså att sådana etiska nämnder bör inrättas vid alla institutioner i landet, som hanterar försöksdjur, och vi noterar tacksamt att Svenska läkaresällskapets etiska delegation förklarat sig beredd att vidga sin verksamhet till att omfatta även principiella etiska frågor inom detta område. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna vid jordbruksutskottets betänkande nr 43.